Fru talman! När det gäller det allmänna grundskyddet, vid sjukdom och i andra fall, är man i Sverige ändå ganska generös mot utlandssvenskar. Med stöd av lagen — och t.o.m. utöver gällande bestämmelser - är man mycket välvillig och generös i sin behandling av utlandssvenskar. Men vad det här gäller är personer som under hela sitt verksamma liv — kanske med undantag av ett år — inte blott haft anknytning till Sverige utan också bott och verkat här. Därför tycker jag inte att de anmärkningar som socialministern gjorde har någon tillämpning på dessa grupper. Det är i eminent grad personer som haft sin verksamhet här. Helt annorlunda ställer det sig naturligtvis när det gäller människor som sedan 20-årsåldern haft sin verksamhet utomlands. Men nu gäller det människor som i likhet med alla andra svenska medborgare har rätt att få sin pension, som kan betraktas som intjänad i landets tjänst. Att de något år arbetat utomlands ger inte anledning att betrakta det som missbruk eller något liknande att de får uppbära pension.

Fru talman! Herr Henmark har frågat mig om jag är beredd att redogöra för de dispensmöjligheter som kan tänkas tillämpas då det gäller bestämmelsen i läkarvårdstaxan att läkarvårdsersättning utges för högst 3 000 besök under ett kalenderhalvår. Arvodena i läkarvårdstaxan är beräknade med utgångspunkt i att en privatpraktiserande läkare i genomsnitt har 4 000 patientbesök per år eller 2000 besök per halvår. Om reglerna i läkarvårdstaxan hade medgett ett större antal läkarvårdsersättningar för den enskilde läkaren än för 3 000 besök per halvår hade taxans belopp fastställts till lägre belopp. Läkaren har emellertid oavsett antalet besök alltid rätt att få ut patientavgiften för besöket. Denna är f. n. i allmänhet 20 kr., men för läkare vid gruppmottagning 30 kr. Begränsningsregeln har också tillkommit för att främja kvaliteten på vården. Läkaren måste anslå tillräckligt med tid för varje besök. Riksförsäkringsverket genomförde från den 1 juli i år en ändring i tillämpningen av bestämmelsen. Den innebär att de enkla rådfrågningarna och behandlingarna som hör till taxans arvodesgrupp 1 inte skall räknas in i de 3 000 besöken. Övriga rådfrågningar och behandlingar enligt taxan kräver en besökstid som inte medger att läkaren tar emot fler än 3 000 besök under ett halvt år. Något utrymme för dispens från den sålunda utformade begränsningsregeln finns det därför enligt min mening inte.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min fråga. Det antal patienter en läkare hinner behandla under ett halvår beror givetvis på arten av de fall det är fråga om. Jag tror att alla är mycket medvetna om att den gräns som är satt till 3 000 besök per halvår på något sätt är väldigt byråkratisk. En psykiater hinner inte med ett så stort antal besök. Det står också i svaret att antalet grundas på genomsnittsvärden och det blev ju litet stelt. Nu är möjligheten att ta emot besök också beroende av vilka åtgärder en privatpraktiserande läkare har vidtagit för att underlätta sitt eget arbete. Det beror på vilken personal han har till hjälp osv. Bakom min fråga ligger ett konkret fall. Det tilldrog sig i en stad som har mycket stark brist på läkare. Det finns utrymme för, om jag ” inte minns fel, fem distriktsläkare och det är en som tjänstgör. Så finns det privatpraktiserande läkare som åtnjuter mycket stort förtroende och har en stor patientkrets. Den här frågan var aktuell i våras också och då bekräftades behovet av en ändring genom att det gavs möjlighet att ta bort fallen inom grupp I ur beräkningen. Det har gjort att antalet möjliga besök har ökats med ungefär 10 926, men alltjämt finns på denna ort, som jag särskilt åsyftar, ett behov av att den privatpraktiserande läkaren får större utrymme för patientbesök. Jag har själv sagt att detta inte gäller många, det gäller säkert ett mycket ringa antal fall. Men jag tycker det är beklagligt att det skall vara en sådan stark byråkratism att ett antal patienter fram i december månad får sitta emellan och inte har möjlighet till läkarbesök. Jag skulle vara tacksam om socialministern skulle vilja ändra sin principiella inställning och ge det antal dispenser man kan räkna på en hand eller två för att ge patienterna möjlighet att få ett läkarbesök.
Fru talman! Det här är sannerligen ingen byråkratisk regel, som herr Henmark gjorde gällande. Det grundläggande är naturligtvis utbyggnaden av den öppna decentraliserade närsjukvården inom landstingens regi. Den utbyggnaden har vi prioriterat i hela vår sjukvårdspolitiska målsättning. Det är efter de principerna vi arbetar. försäkringsverket vidtog har möjligheterna till fler läkarvårdsersättningar ökat betydligt för läkare med många patientbesök per år. Som jag nämnde i mitt svar undantas numera de enklaste undersökningarna och behandlingarna enligt taxans arvodesgrupp I från begränsningsregelns tillämpning. Övriga besök som hänför sig till de högre arvodesgrupperna fordrar alla så mycket tid att det inte framstår som rimligt att överskrida gränsen 6 000 besök per år. Jag föreställer mig, fru talman, att herr Henmark och jag är överens om att kvaliteten på vården inte får eftersättas. Det har sagts att läkarvårdsersättningen borde kunna få utgå i de fall läkaren är beredd att utöka sin arbetsbörda för att kunna ta på sig mer än 6 000 besök per år. Enligt min uppfattning är dock redan 6 000 besök per år i någon av de högre arvodesgrupperna en mycket stor arbetsbörda. Får jag nämna avslutningsvis att under första halvåret 1975, dvs. innan begränsningsregelns tillämpning ändrades med hänsyn till grupp 1, endast 37 läkare av totalt 1800 nådde upp till den gräns där regeln började tillämpas.

Fru talman! Jag har inte riktat någon anmärkning mot att den här gränsen är satt. Jag tror att det är bra och att den fyller sina givna ändamål. Vad jag riktar mig emot är den stelhet som tar sig uttryck i att 37 läkare i vårt land, som kommit till gränsen någon månad före årets slut, måste stänga sin mottagning därför att de inte kan ta emot fler patienter detta år. Jag tycker att det är 37 för mycket. I dagsläget är det emellertid säkert inte 37. Det är kanske 5. Det är beklagligt att patienterna skall sitta emellan. Jag är fullt medveten om att kvaliteten inte får dras ned, men som jag tidigare sade beror det mycket på fallens art och resurserna i form av kvalifikationer hos assisterande personal hur många besök en läkare kan ta emot, och dessa förhållanden är olika. Det beror givetvis mycket på i vilken ålder en ambitiös läkare är om han orkar och hinner ta emot. I det fall som jag särskilt tänker på rör det sig om en läkare som är i sin bästa ålder, som har en stark ambition, som har fått mycket förtroende och som är villig att ge sin tid. Men han kommer att hindras att arbeta om han inte kan få dispens denna enda gång. Vidare har jag hört att det kommer att bli vissa nya föreskrifter från den 1 januari. Jag vet inte vad de kommer att innebära. Däremot vet jag att det behövdes en förstärkning i det här samhället just den 1 december i år.
Fru talman! Det blir, såvitt jag vet, inga nya regler på den här punkten från den 1 januari. Men för att belysa vad det här gäller skulle jag vilja nämna några siffror. Man kan göra en uppskattning av de årliga bruttoinkomster som en tillämpning av begränsningsregeln ändå medger. Om vi utgår från att en läkare har 2 000 besök i grupp 1 per år och tar emot 6 000 besök i övriga arvodesgrupper mot ett försiktigt beräknat genomsnittsarvode på 55 kr. ger det en bruttoinkomst på 370 000 kr. Även om man räknar med ganska höga omkostnader för mottagning m.m. blir läkarens nettoinkomst i det tänkta fallet högst betydande. Jag har velat nämna detta för herr Henmark, eftersom antalet besök självfallet, såsom jag framhöll i mitt svar, är relaterade till taxans arvodesnivå. Jag sade i mitt svar: ”Om reglerna i läkarvårdstaxan hade medgett ett större antal läkarvårdsersättningar för den enskilde läkaren än för 3 000 besök per halvår hade taxans belopp fastställts till lägre belopp.” Jag vill stryka under, fru talman, att detta är frågor som i hög grad gäller kvaliteten. Man måste utgå från att läkaren, när det gäller de högre arvodesgrupperna, skall ha tid för varje enskild patient. Det är av grundläggande betydelse.
Fru talman! Jag har ingen anledning att bestrida de uppgifter som socialministern har lämnat här. Däremot tycker jag för min egen del inte att det betraktelsesätt som tillämpas då det gäller att bistå människor som behöver hjälp av en läkare är riktigt. Jag anser inte att en läkares inkomstnivå skall spela någon roll i det sammanhanget. Jag är väl medveten om att den frågan kan spela in när man gör upp taxorna, men det finns ju möjlighet att ändra dessa. Det kan ändock inte vara rimligt att man skall försvåra människors möjligheter att komma under läkarvård med hänvisning till att läkaren annars skulle få för mycket betalt. Det är ett oriktigt betraktelsesätt, som jag reagerar mot. Det är cyniskt att sätta människors väl och ve i kläm därför att en läkare möjligen får för mycket betalt.
Fru talman! Herr Henmarks senaste inlägg ger mig anledning till en kort replik. Det är ju ytterst angeläget att vårdkvaliteten sätts i centrum. Man skall ju inte kunna tjäna mera pengar på att göra kvaliteten sämre, t.ex. genom att bokstavligen belasta sig på ett sätt som vi anser vara helt orimligt. Vi tänker på de sjuka människorna och på sjukvårdens kvalitet. Det är detta som givit mig anledning till min sista replik, fru talman.

Fru talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag ämnar medverka till att de alltför långa väntetiderna för erhållande av specialskor till vissa handikappade nedbringas, speciellt med hänsynstagande till de barn som är i behov av sådana skor. Sjukvårdshuvudmännen tillgodoser inom sin hjälpmedelsverksamhet handikappades individuella behov av hjälpmedel. Individuell anpassning av ortopediska skor, särskilt för personer med svåra fotdefekter, kräver stor noggrannhet, och det ligger i sakens natur att väntetider inte helt kan undvikas. Dessa personer har dock i allmänhet fortlöpande kontakt med ortopedskomakaren, som vanligen känner till deras behov av skor. Utprovning, anpassning och utlämnande av nya skor som ersättning för förslitna kan därför ske efter en i förväg uppgjord tidsplan. Det torde även i alla sjukvårdsområden vara regel att bl.a. barn med akuta behov av ortopediska skor får förtur för utprovning och erhållande av hjälpmedel. De kvalificerade krav som måste ställas på ortopediska skor gör verksamheten komplicerad, och hithörande frågor ägnas stor uppmärksamhet. Den av mig tillkallade hjälpmedelsgruppen, som har behandlat en rad frågor rörande verksamheten med hjälpmedel för handikappade, har i år redovisat en rapport angående verksamheten med ortopediska skor med särskild belysning av produktionsförhållandena inom Stockholms läns landsting. Utredningen har gjorts bl.a. i syfte att belysa hur skotillverkningen kan effektiviseras och patientservicen förbättras. För att man skall kunna tillhandahålla bra ortopediska skor måste det finnas yrkesskickliga ortopedskomakare. Det har under en följd av år visat sig svårt att rekrytera nya utövare till yrket, och alltjämt behövs fler lärlingar vid de ortopediska skomakerierna. För att motverka bristen på skomakare har i höst inletts teoretisk utbildning för lärlingar i yrket. Den sker i samverkan mellan skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen och handikappinstitutet och äger rum vid Jönköpings läns landstings gymnasieskola, Munksjöskolan. Avsikten är att denna utbildning fortsättningsvis skall ingå som en del av den reguljära gymnasiala utbildningen för personal vid ortopedtekniska avdelningar. Inför sjukvårdshuvudmännens övertagande den 1 januari 1976 av hela ansvaret för hjälpmedelsverksamheten har bildats en arbetsgrupp inom Landstingsförbundet med uppgift att gå igenom problemen inom hela det ortopediska området. Gruppen, vari även ingår företrädare för handikappinstitutet, bereder bl.a. frågor om tillverkning och tillhandahållande av ortopediska skor för barn och vuxna.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min fråga. Såvitt jag förstår av det lämnade svaret är socialministern medveten om att det förekommer långa väntetider för erhållande av specialskor. Att väntetider inte kan undvikas har jag fullt klart för mig, men man kan ifrågasätta om dessa bör få vara så långa. Jag känner till konkreta fall där man får vänta upp till 5-6 månader för att erhålla ny läst och 3-4 månader vid återbeställning. För barn är väntetiderna i normalfall 1 1/2-2 månader —- märk väl: i normalfall. Jag förstår att detta inte är någon lätt problematik. Socialministern har ju mycket riktigt sagt att de långa väntetiderna sammanhänger med bristen på ortopedskomakare. Jag är också medveten om svårigheterna att rekrytera dylika. Vi har inte möjlighet att importera skomakare från utlandet.

Det behöver knappast påpekas hur angeläget det är att väntetiderna nedbringas. De innebär för de människor som är beroende av specialskor, speciellt barnen, både fysiska och psykiska lidanden. Därför är det som sagt angeläget att de ansvariga myndigheterna gör vad göras kan för att rätta till de rådande förhållandena. Jag tackar än en gång socialministern för det svar som jag har fått på min fråga.

Fru talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag vill medverka till att åtgärder vidtages i syfte att minska ärendebalansen i regeringsrätten. Sådana åtgärder, herr Börjesson, har för länge sedan vidtagits. Den 1 januari 1972 genomfördes en genomgripande reform på förvaltningsrättskipningens område. En av anledningarna till denna reform var de långa väntetiderna i framför allt skattemålen och de stora balanser som hade samlats i regeringsrätten. Regeringsrätten fick efter förvaltningsrättsreformen behålla de resurser som tidigare stått till domstolens förfogande, trots en i den nya ordningen väsentligt mindre arbetsbörda. Avsikten var att antalet ledamöter och annan personal så småningom skulle kunna minskas när arbetsläget förbättrats. Någon minskning har dock ännu inte genomförts. Detta har lett till att regeringsrättens balans, som vid tiden för förvaltningsrättsreformen uppgick till ca 6 200 mål, på tre och ett halvt år minskat till ca 3 300 mål, dvs. med bortåt 1000 mål om året. Enligt den målsättning som regeringsrätten själv ställt upp för sin verksamhet skulle flertalet mål från tiden före förvaltningsrättsreformen ha avgjorts före den 1 juli 1975. Det är enligt min uppfattning mycket sannolikt att regeringsrätten skulle ha kunnat uppfylla både denna målsättning och ytterligare ha minskat sin balans om inte domstolen under det senaste året nödgats med förtur handlägga ca I 000 mål av engångsnatur om körkortsutbyte. Jag tror att både herr Börjesson och jag med största tillförsikt kan se framtiden an när det gäller den fortsatta utvecklingen av ärendebalansen i regeringsrätten.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag är lika medveten som justitieministern om att ärendebalansen har minskat. Att den har gjort det noterar jag med tillfredsställelse, men jag anser ändå inte att läget f.n. är bra. Det framstår som otillfredsställande att ett besvärsärende kan ligga i regeringsrätten i flera år innan detsamma avgörs — jag har uppgifter på att så har varit fallet — speciellt om det rör sig om tjänstetillsättningsärenden. Dessa skall avgöras med s.k. förtur. Icke förty kan det dröja alltför lång tid innan ärendena blir avgjorda. Jag skall bara ange ett enda exempel här — det finns säkerligen åtskilliga liknande. Det var ett besvärsärende avseende en tjänstetillsättning från Skaraborgs län som inkom till regeringsrätten den 4 oktober i fjol, men först den 27 oktober i år meddelades dom i målet. Enligt vad jag inhämtat från juristhåll var det ett mycket enkelt mål, som — såvitt jag kan förstå — inte borde ha vållat några som helst juridiska svårigheter. Jag begär inte att justitieministern skall ta ställning till ett konkret fall. Avsikten med mitt exempel var bara att påvisa att trots de förbättringar som skett inom regeringsrätten de ärendebalanser som f.n. förekommer icke är tillfredsställande. Balansen omfattade den 1 juli i år 3 342 mål. Jag vill fråga justitieministern om han är beredd att vidta extraordinära åtgärder i syfte att nedbringa antalet av dessa mål, så att väntetiderna inte blir alltför långa.
Fru talman! Jag skulle bättre ha förstått herr Börjesson i Falköping om balansen ökade, men i själva verket minskar den, och det finns rent av, som jag sade, mycket goda skäl för att anta att minskningen kommer att fortsätta i samma takt som under den senaste tiden. Ett enskilt fall kan jag naturligtvis inte ta upp här, herr Börjesson. Jag kan inte redogöra för vad som har hänt i det ärendet under dess vandring till regeringsrätten — det kan ju ha förelegat särskilda omständigheter som gjort att det dröjt innan regeringsrätten fått tillfälle att avgöra ärendet. Jag vill ytterligare säga till herr Börjesson att domstolarna brukar låta höra av sig ganska snart när de finner att de har svårt att klara av ärendena eller när balansen inte går ner tillräckligt hastigt. Här föreligger emellertid från regeringsrätten inga krav på förstärkning i årets petita, och ingen utökning av personalen är förutsedd i årets långtidsbudget. Jag vill ännu en gång säga att vi med tillförsikt kan räkna med att ärendebalansen kommer att sjunka i sådan takt att vi kommer ner till en balans som kan anses acceptabel.
Fru talman! Jag vill gärna understryka att jag är medveten om att det har skett förbättringar. Detta är glädjande, men det förekommer dock eftersläpningar. Det finns över 3 300 mål som ännu inte är avgjorda i regeringsrätten och det är sannerligen inte tillfredsställande. Jag begär naturligtvis inte att justitieministern skall kommentera ett fall som jag här har åberopat, men det är inte tillfredsställande att få vänta i över ett års tid innan ett besvärsärende, t.ex. ett tjänstetillsättningsärende, avgörs. Enligt den statistik som jag har tillgänglig avgjordes under fjolåret 536 mål, som hade legat och väntat i över 37 månader. Detta kan inte vara riktigt bra, det måste justitieministern medge.
Fru talman! Fru Radesjö har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta med anledning av den aviserade nedläggningen av Surte glasbruk för att trygga sysselsättningen för de anställda vid företaget. Något varsel har ännu inte utfärdats om inskränkning i driften vid Surte glasbruk. Enligt vad jag har erfarit kommer nya överläggningar att äga rum mellan företrädare för de anställda och företagsledningen. Om de tidigare aviserade planerna genomförs, skulle i ett första skede ungefär hälften av de anställda vid Surte glasbruk hotas av arbetslöshet. Statsmakterna kommer i så fall att utnyttja alla tillgängliga arbetsmarknadspolitiska medel för att söka trygga sysselsättningen för de berörda. Jag är medveten om att ett stort antal kvinnor kan komma att omfattas av ett eventuellt varsel. Med tanke på arbetsmarknadsläget för kvinnor i Göteborgsområdet kan det bli nödvändigt med särskilda åtgärder för att skapa nya arbetstillfällen. Beträffande planerna på total nedläggning av glasbruket i Surte vill jag understryka att det i första hand bör ankomma på det företag som äger bruket att skaffa fram ny verksamhet till de anställda i orten. Jag förutsätter därför att AB Plåtmanufaktur förlägger utbyggnad av någon av företagets expansiva verksamhetsgrenar till Surte.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga och konstaterar att osäkerheten för de anställda vid Surte glasbruk inte förändrats på något sätt, trots att de ännu inte direkt har varslats om avskedanden. Jag skall här försöka ge litet av bakgrunden till min fråga. PLM har i mitt tycke agerat mycket osolidariskt mot de anställda i Surte och mot kommunen. Nedläggningshotet kom ju som en chock för de över 600 som jobbar i Surte. Den 8 oktober tillsattes en samrådsgrupp med representanter för de tre bruken i Hammar, Limmared och Surte. Givetvis var också företagsledningen med. Där har man sagt att det var stor enighet om att det skulle bli företagsekonomiskt riktigast att lägga ned ett av bruken, nämligen i Surte. De siffror och resultat som redovisades var emellertid mycket dunkla. Surtes representanter ansåg att det riktigaste skulle vara att reducera kapaciteten på samtliga bruk, och de reserverade sig också mot majoritetsbeslutet. I det här sammanhanget kan det kanske vara intressant att veta att den 4 oktober — alltså fyra dagar innan den här samrådsgruppen började sitt jobb — hade Nerikes Allehanda en intervju med divisionschefen Lars Hinsell, som sade ungefär så här: Hammars bruk kommer inte att beröras av de här inskränkningarna, utan vad det rör sig om är att Surte bör läggas ned. Detta har inte dementerats. Så gick det med det samrådet! Sammansättningen av arbetsstyrkan i Surte inger rätt stora farhågor, då en stor del av de anställda är över 45 år och många är invandrare. Dessutom är många kvinnor, som arbetsmarknadsministern sade, och i Göteborgsregionen har vi få arbetstillfällen för kvinnor. I den här gruppen finns också många invandrarkvinnor som inte kan svenska. Jag hoppas verkligen att regeringen, som arbetsmarknadsministern här har lovat, på alla sätt stöder och hjälper kommunen, så att vi får den expansiva industri som vi behöver i Surte, om vi inte får behålla vårt glasbruk. Glasbruket är ju stommen i samhället Surte. Förtroendet för PLM har fått sig en knäck bland de anställda. Nu sätter kommunen sitt hopp till regeringen om att bolaget skall kunna påverkas till fortsatt drift eller att vi skall få alternativ sysselsättning i kommunen.
Fru talman! Jag förstår så väl den oro som både kommunalmännen i Surte och de anställda vid glasbruket känner inför den situation som har uppstått. Nu håller den fackliga organisationen på och förhandlar med företaget, och för dagen är situationen en smula oviss. Men om vi utgår ifrån att det först aviserade varslet kommer till stånd och att ungefär hälften av styrkan måste avskedas är det mycket viktigt — som jag har sagt i mitt svar — att alla arbetsmarknadspolitiska medel sätts in, och vi har numera ett rätt stort register av sådana. Men på något längre sikt var det inte tänkt att halva styrkan skulle behöva gå, och på den punkten måste vi ställa ett absolut krav att företaget ser till att ersättningsproduktion snart kommer till stånd så att de anställda kan stanna kvar. Min förhoppning är att företaget skall försöka behålla alla anställda. Men om det inte går - av anledningar vi känner — har vi lovat att hjälpa till. Situationen är allvarlig för kvinnor i Göteborgsområdet, och den blir inte bättre om ett stort antal kvinnor nu avskedas. Vi kan då inte bara erbjuda arbetsmarknadspolitiska medel utan får erbjuda lokaliseringspolitiska medel för att försöka få ny verksamhet till området. Vi lovar att göra vad vi kan. Det är tyvärr så att när företag läggs ner — inte bara i Surte utan på många andra platser — uppstår oro bland kommunalmännen, och vi måste då träda in och göra vårt bästa. Som väl är har vi numera ganska stora möjligheter att hjälpa till genom lokaliseringspolitiken.
Fru talman! Jag vill bara tacka arbetsmarknadsministern för det senaste uttalandet, som i alla fall ger litet hopp.

Fru talman! Herr Nisser har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att Linjeflyg även i framtiden skall kunna utföra flygtrafik på Karlstad om Bromma flygplats läggs ned. Enligt uppgift som jag inhämtat av verkställande ledningen i Linjeflyg har bolaget för avsikt att efter avvecklingen av Bromma flygplats fortsätta att trafikera Karlstad.

Fru talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för det lämnade svaret. Som alla känner till uppstod det sedan riksdagen i våras hade fattat beslut om Brommas framtid en hel del bekymmer för en mängd flygplatser som ligger inom det så att säga farliga området, ungefär 20-40 mil från Stockholm. Man frågade sig där om det skulle vara meningsfullt med flygkommunikation när avståndet till Arlanda är så långt och tidsvinsten kanske blir så liten att den inte motsvarar de högre kostnaderna. Då sades det att nya och bättre flygplan skulle sättas in för att förkorta flygtiden och kompensera den eventuella mertiden nere på marken. För Karlstads del blev frågan särskilt komplicerad bl.a. av den orsaken att Linjeflyg meddelade att den reguljära flygtrafiken på Karlstad skulle upphöra 1978. I det lugnande svar jag nu har fått av herr statsrådet sägs det att Linjeflyg tänker fortsätta den reguljära flygtrafiken, och det är utomordentligt glädjande. Men jag vill ställa två frågor till herr statsrådet. Den första frågan är: Har de uppgifter som har cirkulerat om att Linjeflyg skulle upphöra med den reguljära flygtrafiken på Karlstad efter 1978 ändrats så att vi nu kan hoppas på att den kommer att fortsätta? Den andra frågan skulle jag kunna formulera så: Innebär ställningstagandet att man från statsmakternas sida exempelvis ger luftfartsverket sådana möjligheter att verket kan aktivt ingripa ledande och försöka lösa problemen? Det gäller ju inte bara Karlstads flygplats utan flygplatserna i en mängd andra städer: Borlänge, Jönköping, Visby och många andra. Det vore därför av stor vikt om vi av herr statsrådet kunde få en försäkran om att statsmakterna ville garantera att flygtrafiken kommer att fortsätta på bl.a. Karlstads flygfält.
Fru talman! Jag har i mitt svar kort och koncist sagt att de uppgifter jag har fått från Linjeflyg bekräftar att man skall fortsätta med flygtrafiken på Karlstad, och jag behöver väl knappast upprepa det. Sedan tycker jag att herr Nisser nog överdriver — kanske omedvetet —- de bekymmer som skulle finnas runt om i landet på grund av beslutet om avvecklingen av Bromma flygplats. Jag måste utifrån min horisont säga att det här är första gången jag möter uttalanden att en plats har bekymmer i den här riktningen. Däremot har jag mött låt mig säga reaktioner i den andra riktningen — jag vill bara nämna Gävle som exempel. Där konstaterar man klart — man talar självfallet bara för Gävle — att det aldrig kan bli någon fart på flygplatsen förrän trafiken flyttas från Bromma till Arlanda. - Men detta sagt mer som en parentes. När det gäller frågan om ny flygplats i Karlstad, har den ju utretts av en särskild flygplatskommitté med företrädare för länsstyrelsen, kommunen och landstinget. Man har föreslagit en ny flygplats — herr Nisser känner väl till hur resonemangen har gått — och angivit var den skulle ligga, vad den skulle kosta osv. Av den utredningen har jag lärt mig att trafikens omfattning på en sådan flygplats i Karlstad under överskådlig framtid skulle bli begränsad och att trafiken skulle komma att medföra mycket stora driftunderskott. Med hänsyn bl.a. till dessa förhållanden har flygplatskommitténs ordförande, landshövdingen i Värmlands län Rolf Edberg, tagit initiativ till en arbetsgrupp, vars uppgift är att ytterligare överväga flygplatsfrågan i Karlstadsregionen. Intressenter i gruppen är luftfartsverket, Linjeflyg, kommunen och länsstyrelsen — det här känner också herr Nisser till — och arbetet skall helst ge ett resultat som visar hur man praktiskt och ekonomiskt bäst skall lösa Karlstads flygplatsfråga. Detta gäller alltså utöver det svar som jag här har gett att vi i framtiden skall fortsätta att flyga på Karlstad.
Fru talman! Det är klart att de här problemen egentligen skall lösas i huvudsak av kommunerna. Men vad gäller Karlstad är det stora bekymmer i och med att man inte har startoch landningsbanor som kan ta emot de eventuella nya flygplanstyper som kommer. Det gäller en utbyggnad för ca 4 milj.kr. Den nya flygplatsen skulle komma att kosta kanske 40 milj.kr. Och det är ett väldigt hårt tryck både från näringslivet och från annat håll just i Värmlandsregionen. Vi har ju där Uddeholm, Billerud, Karlstads Mekaniska Werkstad, Vänerskog och många andra företag plus de utflyttade statliga verken och landstinget, länsstyrelsen och kommunen. Det är alltså i hög grad nödvändigt med en flygplats, var den nu skall ligga, och det vore mycket bekymmersamt om flygplatsfrågan även i fortsättningen skulle behandlas under det hot som funnits hela tiden, att det skall gå så och så många år till. Jag hoppas verkligen att statsmakterna hjälper till, för det vore egendomligt om riksdagen skulle fatta ett beslut som leder till svåra följdverkningar utan att vi då hjälps åt att klara av svårigheterna för resp. kommun. Men jag tackar för svaret.

Fru talman! Herr Johansson i Växjö har frågat mig om jag är beredd att medverka till att körkortsaspirant som önskar det bereds tillfälle att avlägga körkortsprov med automatväxlat fordon. Statens trafiksäkerhetsverk har gjort en framställning i syfte att få till stånd en sådan ordning som avses i frågan. Efter remissbehandling har ärendet beretts av trafiksäkerhetsutredningen.
Gällande körkortskungörelse ger mycket begränsade möjligheter till avläggande av körkortsprov på automatväxlad bil. Starka skäl talar för en utvidgning av rätten härtill. Särskilt äldre personer torde ha lättare att avlägga körkortsprov med sådant fordon. Är statsrådet beredd medverka till att körkortsaspirant som önskar detta bereds tillfälle att avlägga körkortsprov med automatväxlat fordon?
Jag avser att ta upp frågan i samband med andra förslag till riksdagen rörande förarurval m.m. som förbereds inom kommunikationsdepartementet.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret, som ju upplyser om att man bereder denna fråga i kommunikationsdepartementet. Svaret hade kanske varit ännu mera tillfredsställande om kommunikationsministern tidsmässigt hade angivit när riksmötet kunde få ett förslag i frågan. Som kommunikationsministern säkert vet väntar man ute i landet med stor otålighet på att ett sådant förslag skall läggas fram. Nu gällande körkortskungörelse ger ingen möjlighet att avlägga körkortsprov på bil med automatisk kraftöverföring med mindre att den sö kande har någon form av fysiskt handikapp. Men det vore värdefullt om även andra, som av olika skäl vill ta körkort på en s.k. automatic, kunde få göra detta. Anledningarna till att man ibland vill ha denna möjlighet kan vara flera, t.ex. motoriska skäl, dvs. att den sökande har svårigheter med att samordna händernas och fötternas rörelser, dövhet etc. Det bör också finnas en rimlig möjlighet för äldre att ta körkort med bil som har automatisk växellåda. De grupper av människor som jag här nämnt kan ha svårt att lära sig växla manuellt på ett säkert sätt. De får nu också dras med stora utbildningskostnader. Jag tror också att äldre människor blir betydligt trafiksäkrare när de kör en bil med automatisk växling. Sedan är det väl också på det sättet att många som har klarat körkort på en vanlig bil ändå köper en bil med automatisk växellåda, och efter en tid har de i så fall glömt bort hur man kör en bil med konventionell växling. Jag menar inte att alla skall få köra med en s.k. automatic utan bara att det skall ske efter särskild ansökan och när behovet framstår klart och tydligt. Men jag menar att man bör tillämpa en betydligt mera generös bedömning än i dag.
Fru talman! Som herr Johansson i Växjö sade får vissa handikappade människor körkort, där tillståndet att framföra fordonet endast gäller bil med automatiserad växellåda. Den framställning som trafiksäkerhetsverket har gjort och som jag har hänvisat till i mitt svar går ut på att bestämmelserna ändras så att körkort kan begränsas att gälla endast automatväxlad bil även för personer som inte är handikappade. Det är vad trafiksäkerhetsverket skriver. Och det förslaget har vid remissbehandlingen tillstyrkts av flera instanser, men det har också avstyrkts av andra. Till stöd för trafiksäkerhetsverkets förslag har bl.a. anförts trafiksäkerhetsfrämjande skäl, men mot förslaget har å andra sidan åberopats nödvändigheten av att den elementära körkortsutbildningen görs så bred och gedigen som möjligt. Det har också sagts att det finns risk för att ett kontrollproblem uppstår genom att förare som har avlagt prov på automatväxlad bil senare också kommer att köra manuellt växlad bil. Jag nämner detta som exempel på vilka remissyttranden som har kommit in i anledning av trafiksäkerhetsverkets framställning. Till detta förtydligande vill jag sedan också lägga att vi inom departementet nu diskuterar möjligheterna att undvika de problem som har framhållits vid remissbehandlingen av förslaget och att hitta en vettig kompromiss.
Fru talman! Jag har exakt samma uppfattning som kommunikationsministern, att om man ger en sådan här tillåtelse så skall den gälla endast bil med automatisk växellåda, ingenting annat. Likaså är jag införstådd med att det här uppkommer vissa kontrollproblem, men sådana finns ju i praktiken också i många andra fall. Många människor har t.ex. i sitt körkort angivet att de skall bära glasögon, men det är inte så lätt för vederbörande myndighet att kontrollera den saken i trafiken. Många människor kör kanske utan glasögon, trots att de skulle bära sådana. Vi har i dagarna fått besked om att det tyvärr är många som inte använder säkerhetsbälte. Här är ett kontrollproblem. Jag skulle tro att det uppstår betydligt färre kontrollfall på det här området, dvs. om man ger personer som önskar det möjlighet att ta körkort för bil med automatisk växellåda och sedan i fortsättningen endast köra sådan bil.

Fru talman! Herr Lövenborg har frågat mig om jag vill redogöra för anledningen till dröjsmålet med byggandet av bron till Seskarö och uttala mig om när bron beräknas bli klar att tas i bruk. När herr Lövenborg år 1972 frågade mig om Seskaröbron sade jag att brobygget skulle ges hög prioritet. Jag förklarade vidare att man fick räkna med ungefär fem år för projektering och byggande av bron. Inom vägverket pågår upprättande av arbetsplan för bron. Utredningsplan för broföretaget har varit på remiss. Markägarsammanträde beräknas kunna hållas under november månad. Vägverket strävar efter att kunna fastställa arbetsplanen vid halvårsskiftet nästa år för att byggstart skall kunna ske under hösten 1976. Medel för påbörjande av bron under år 1976 har ställts till vägverkets förfogande. Med denna planering bör bron kunna vara klar att tas i bruk under år 1978.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det var ett konkret besked, även om färdigställandet av bron kommer något senare än vi hade trott. Jag betraktar svaret som ett högst auktoritativt besked som Seskaröborna och andra kan lita på. Orsaken till frågan var att jag kanske använde mig av litet enkel matematik. När herr Norling 1972 gav besked om att planering och byggande skulle ta ungefär fem år kom jag fram till att bron skulle vara färdig år 1977. Om man kan lita på beskedet att den blir färdig 1978 betraktar jag det som positivt. Det bör noteras även på Seskarö. Det här brobygget måste betraktas som mycket viktigt. Färjtrafiken har under många år varit en källa till stora bekymmer, särskilt vissa tider på året. Här har befolkningen aldrig släppt tanken på en bro. Den har dryftats åtskilliga gånger tidigare i riksdagen. När jag gått igenom protokollen har jag bl.a. funnit upprepade framstötar från Norrbottensriksdagsmannen Helmer Holmberg för flera decennier sedan. Att det skall bli en bro är ju nu klart, men man måste kanske förstå otåligheten. Min fråga ställdes på begäran av folk som bor på Seskarö och som väntat i många år på den fasta förbindelsen och varit oroliga över att den måhända ytterligare skulle skjutas på framtiden.
Fru talman! Det är alltid vanskligt att räkna fram hur lång tid som kan behöva gå åt för att genomföra ett sådant här projekt. Det är riktigt att jag 1972 talade om fem år, och då kommer man fram till 1977. Som ett försök till förklaring vill jag bara säga att bron till Seskarö berör allmän farled, och det är alltid svårt att bedöma den tid som åtgår för förändring av sådan farled. I Seskaröfallet har det närmast varit fråga om brons fria höjd, och de uppgifter jag lämnade 1972 grundades på vägverkets bedömning. Jag är övertygad om att man fullföljer projekteringen med all kraft så att byggnadsstart blir möjlig under nästa år.

Fru talman! Herr Lindahl i Hamburgsund har frågat mig när regeringen avser framlägga förslag till förbättring av trafikförhållandena i skärgårdarna i enlighet med 1974 års vårriksdags beslut. Frågan har behandlats i en särskild interdepartemental arbetsgrupp, som tillsatts för att göra en allmän översyn av vilka åtgärder som kan vara ägnade att förbättra skärgårdsbefolkningens villkor. Regeringen har — på grundval av arbetsgruppens arbete — för avsikt att för pågående riksmöte framlägga förslag som syftar till att åstadkomma bättre trafikförhållanden i skärgårdarna.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Vi lämnar redan runt om i landet bidrag till icke lönsam busstrafik. De bidragen är speciellt avsedda för våra glesbygder. Men de glesbygder som skärgårdarna utgör har inte möjlighet att få bidrag till sin livsnödvändiga trafik. De har helt enkelt behandlats orättvist. Kommunikationsförhållandena är unika i skärgårdarna — befolkningen där är i stort sett helt beroende av de kollektivtrafikmedel som finns i form av båtar och färjor. Jag tror att man kan gå så långt att man säger att det största hindret för en utveckling i skärgårdsområdena och för människornas möjligheter att bo kvar där, är de dåliga kommunikationsförhållandena. I motsats till övriga utvecklingssvaga områden i landet kan man här peka på en speciell punkt som är direkt avgörande. Det är därför med tillfredsställelse som jag i statsrådets svar ser löftet att det nu pågående riksmötet skall få ett förslag i enlighet med vad 1974 års riksdag önskade sig.

Fru talman! Herr Westberg i Ljusdal har — under anförande att olyckor där oskyddad trafikant påkörs av lastbil, som svänger i en gatukorsning, är frekventa — frågat mig om jag är beredd medverka till att särskilda insatser görs för att cyklister och andra oskyddade trafikanter skall kunna färdas säkrare i stadstrafiken. Allmänt sett är den typen av olyckor då en oskyddad trafikant blir påkörd av svängande lastbil inte särskilt vanlig. De senaste månaderna har emellertid några sådana olyckor inträffat. Detta har också uppmärksammats av trafiksäkerhetsverket som nu närmare studerar dessa olyckor. Jag vill också nämna att frågan diskuteras på ett sammanträde som trafiksäkerhetsverket, NTF och trafiksäkerhetskommittéerna i Stockholm, Göteborg och Malmö håller i dagarna. Trafiksäkerhetsverket kommer att vidta de åtgärder som verket finner påkallade och — om regeringens medverkan behövs — inkomma med förslag. Det är vad jag för dagen kan säga om den av herr Westberg aktualiserade frågan. Jag vill emellertid i sammanhanget erinra om det intresse som man från statsmakternas sida sedan länge ägnat cykelfrågan och därmed sammanhängande problem. För ett par år sedan gav regeringen de tre berörda verken — vägverket, trafiksäkerhetsverket och planverket — i uppdrag att utföra en utredning om åtgärder för att främja cykeltrafiken. Resultatet av denna utredning har nyligen framlagts i en rapport, Cykeln i stadens trafiknät. Med överlämnande av rapporten till regeringen framhåller de tre verken bl.a. följande. "Det finns i dag ett utbrett intresse att förbättra förhållandena för cykeltrafiken. I flera kommuner görs sålunda stora planeringsansträngningar för att avhjälpa de svåraste bristerna. Erfarenheterna av cykeltrafikplanering är emellertid ofta begränsade och kunskaperna bristfälliga om hur cykeltrafiken kan hanteras i planeringsarbetet. Därför har en skrift med information om planering och genomförande av åtgärder för cykeltrafiken bedömts som angelägen bl.a. för att tillgodose önskemål om snabba förbättringar. Utredningsarbetet har med hänsyn härtill koncentrerats på att samla in och i en rapport sammanställa de erfarenheter och det vetande som finns tillgängligt från forskningsoch utvecklingsarbete och från den kommunala praktiken. Rapporten vänder sig av angivna skäl i första hand till de organ som ansvarar för trafikoch bebyggelseplanering i kommunerna”. Rapporten har i dagarna distribuerats till samtliga kommuner i landet. Liknande rapporter kommer att framläggas bl.a. rörande bussen och fotgängaren i stadens trafiknät. De tre verken avser att senare — i de avseenden det är ändamålsenligt — publicera närmare råd och anvisningar inom berörda ämnesområden.

Fru talman! Jag ber att få tacka för det utförliga svaret på min fråga. Det visar att kommunikationsministern tar mycket allvarligt på dessa frågor. Trafikolyckorna utgör ett mycket stort och allvarligt problem, och de visar tyvärr en tendens att öka. Trafikolyckor där cyklister och andra oskyddade trafikanter drabbas är vanligen förekommande. En inte ovanlig olyckstyp är då sådan trafikant blivit påkörd av lastbil, som svänger i en gatukorsning. Två kvinnor har på senaste tiden omkommit i trafiken i Gävle under av allt att döma nästan identiskt lika omständigheter. Båda var cyklister och skulle i gatukorsning svänga till höger. Till vänster om sig hade de en långtradare som också skulle svänga till höger. Fordonets längd gjorde att föraren måste ta ut svängen över på fel sida av gatan. Släpvagnen kom likafullt att snedda korsningen och tränga undan de oförberedda cyklisterna, som i båda fallen hamnade under bakhjulen. Förarna hade ingen möjlighet att observera händelsen i sina backspeglar. Slutsatsen måste bli att de tunga fordonen, som dessa nu ser ut och med den utrustning de f.n. har, är farliga i stadstrafiken. Därför måste något göras för att ändra på förhållandena, t.ex. genom att göra fordonen säkrare, genom att skärpa trafikreglerna för långtradare och för cyklister och andra oskyddade trafikanter och genom att separera trafiken. En viktig åtgärd borde vara att stimulera anläggandet av särskilda cykelbanor. Kommunikationsministern var inne på den frågan. På den punkten är Göteborg ett gott exempel. Det måste också vara möjligt att ge förarna bättre hjälpmedel för en effektiv bevakning av situationen i sådana här fall. Man kan också begära att lastbilar och släp skall vara försedda med sidoskydd, som hindrar cyklist eller mopedist från att åka in under bilen. Trafikolyckorna är så många och har i många fall så allvarliga konsekvenser att allt som kan göras för att förhindra eller minska antalet olyckor måste prövas. Det är lätt att konstatera att nuvarande lagstiftning tillåter fordon som är för stora för normala gatukorsningar. När långtradaren svänger i en normal gatukorsning bryter föraren mot lagen. Man klarar inte av svängen annars. Detta är kanske en kommunal angelägenhet, men jag tror att det är viktigt att statsmakterna gör vad de kan för att stimulera till en bättre lösning. Delar kommunikationsministern den uppfattningen?
Fru talman! Det råder inte några som helst delade meningar om att vi skall fortsätta det viktiga arbetet på att göra trafiken säkrare, även för cyklisterna. Vi hoppas att trafiksäkerhetsverkets utredning när den kommer — det bör inte dröja alltför länge — skall presentera en rad positiva förslag både när det gäller ändringar i vägtrafikkungörelsen och när det gäller andra åtgärder för att åstadkomma ett bättre sakernas tillstånd. Utan att föregripa den här utredningen är det emellertid ändå för balansens skull värdefullt att notera att skulden till sådana här kollisioner inte alltid ligger enbart hos bilisten. Utan att vi alltför mycket har fördjupat oss i orsakerna till dessa olyckor har vi ändå kunnat konstatera att det finns exempel på att cyklister felaktigt kört fram till höger om lastbilar som har stannat för rött ljus. När lastbilen sedan svängt till höger har naturligtvis cyklisten som en följd av sitt eget beteende kommit till skada, lättare eller svårare. Detta är den ena sidan av saken, och den bör vara med i den här diskussionen. Den andra sidan av saken är att förare av bil enligt 40 § vägtrafikkungörelsen inte får ”svänga förrän det kan ske utan hinder för motgående trafik eller för cyklande eller mopedförare”. Detta innebär att bilister i korsningar måste vara särskilt uppmärksamma på cyklister och mopedister. Detta är alltså vad som gäller både för den som sitter bakom ratten i en bil och den som åker cykel eller moped. Samtidigt som vi söker efter åtgärder för att förbättra tillståndet måste vi inpränta angelägenheten av ett större ansvarstagande hos alla som deltar i den farliga verksamhet som heter trafik.
Fru talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Det är riktigt att ansvaret inte bara kan åläggas lastbilsförare och andra bilförare. Vi har alla vårt ansvar i trafiken, det kommer vi inte ifrån. Men detta tar ändå inte bort intrycket av att dessa stora fordon, som jag nämnde här, är speciellt farliga i innerstadstrafiken. Det är lätt att konstatera att nuvarande lagstiftning inte klarar den här problematiken. Det synes vara möjligt att genom restriktioner om färdvägar och genom att godset omlastas vid terminaler och distribueras med mindre bilar komma till rätta med problemen. Att lastbilarna måste få fara genom tätorter på genomfartsgator, komma fram till byggnadsplatser etc., förstår jag också. Men jag tror att det är viktigt att här införs restriktioner som gör det möjligt att slippa sådana här händelser som jag åberopade. Det måste också vara väldigt viktigt att utrusta bilarna på ett effektivare sätt, som gör det möjligt för förarna att på ett bättre sätt överblicka trafiksituationen och ta de hänsyn som är nödvändiga.

Fru talman! Herr Fågelsbo har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att möjliggöra och stimulera till en snabb tillämpning av lagbestämmelserna om återvinning av papper. Riksdagens beslut våren 1975 om återvinning och omhändertagande av avfall innebar bl.a. att kommunerna successivt kommer att få ansvaret för insamling av pappersavfall för återvinning. De nya bestämmelserna har redan börjat tillämpas i två kommuner. Jag har inhämtat att man i många kommuner f. n. håller på att planera hur man skall organisera insamlingsverksamheten. För att underlätta för kommunerna att genomföra insamling av pappersavfall söker Kommunförbundet f. n. få fram riktlinjer för avtal mellan kommuner och insamlingsföretag. Pappersindustrins branschorgan, Svenska Cellulosaoch Pappersbruksföreningen, har förklarat att man inom branschen är beredd att framöver ta emot allt det returpapper som samlas in. Under innevarande månad kommer två anläggningar att vara i drift som helt baserar sitt råvarubehov på tidningar och tidskrifter som har samlats in i hushållen. Efter intrimning kommer dessa anläggningar att ta emot sammanlagt 65 000 ton sådant pappersavfall per år. Planer finns att fördubbla kapaciteten efter två år. Inom branschen förutser man att återvinningen av i hushållen insamlade tidningar och tidskrifter kommer att femdubblas mot slutet av 1970-talet. För att informera om de nya föreskrifterna rörande återvinning och omhändertagande av avfall har riksdagen anvisat 1 milj.kr. En arbetsgrupp inom jordbruksdepartementet håller på att för dessa medel bl.a. ta fram lämpligt underlag åt kommunerna för de informationsinsatser som dessa måste göra för att genomföra pappersinsamlingen. Jag förutsätter att landets kommuner så skyndsamt som möjligt vidtar åtgärder för att omsätta riksdagens beslut i praktisk verksamhet. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt kan särskilda åtgärder från min sida f. n. inte anses påkallade. Självfallet kommer jag att noga följa utvecklingen på detta område.

Fru talman! Jag skall be att få tacka jordbruksministern för att jag fått min fråga besvarad. å Som det står i svaret beslöt riksdagen i maj månad om denna lag som skulle träda i kraft fr.o.m. den 1 juli i år. Det var många som då trodde att man nu skulle skilja ifrån tidningspapper från övriga sopor och det gjorde man också. Man buntade mycket noga och man lade det i olika utrymmen, men sedan blev man inte av med papperet. Det fanns ingen som tog emot det. Jag har fått frågan inom mitt län: Hur blir det med pappersinsamlingen? Det har sagts att vi skall samla in papper och sortera upp det, men det går inte att bli av med det. Av kamrater här i riksdagen har jag, sedan jag ställt min fråga, hört att man även i andra delar av vårt land har samma problem. Nu har vi alltså fått statsrådet Lundkvists svar. Jag känner mig nöjd med svaret och ber att få säga tack för det.

Fru talman! Herr Andersson i Storfors har frågat mig vilka åtgärder som vidtagits med anledning av påstådda nya rön om genetiska skadeverkningar av fenoxisyror. Herr Måbrink har i en interpellation frågat socialministern om man från regeringens sida överväger att ta initiativ till förbud mot användning av i första hand preparat innehållande fenoxisyran 2,4,5-T i jordoch skogsbruk. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Ett bekämpningsmedel måste vara registrerat av produktkontrollnämnden för att få användas. En ingående bedömning av egenskaper och lämplighet föregår registrering av nya bekämpningsmedel. Nya fakta om ett medels egenskaper kan leda till att tidigare registreringar omprövas. Till en registrering knyts vidare en rad villkor om hur medlen får hanteras och spridas. I samhand med att lagen om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luften upphävdes den 1 juli i år infördes en rad nya bestämmelser som framför allt syftar till att så långt möjligt säkerställa att allmänheten inte ovetande kommer i kontakt med bekämpningsmedel eller med områden inom vilka sådana medel spritts. Föreskrifterna gäller för alla bekämpningsmedel och spridningsformer. De nya bestämmelserna har varit i kraft endast en kort tid och erfarenheterna är därför ännu begränsade. För att få en bild av hur dessa föreskrifter tillämpats har naturvårdsverket tillställt berörda hälsovårdsnämnder en skrivelse med frågor om nämndernas erfarenheter av bekämpningsmedel under sommaren 1975 och av tillämpningen av de nya bestämmelserna. Beträffande fenoxisyrorna vill jag framhålla att produktkontrollnämnden ingående följer pågående forskning om dessa ämnen. Naturvårdsverket har också publicerat ett par omfattande redogörelser för den tillgängliga vetenskapliga dokumentationen om fenoxisyrornas effekter på olika organismer samt de ekologiska effekterna i övrigt. Produktkontrollnämnden har dessutom nyligen tagit initiativ till en ytterligare undersökning beträffande fenoxisyrornas genetiska effekter. Vid ett sammanträffande med företrädare för produktkontrollnämnden i augusti i år begärde jag en redogörelse för nämndens syn på de pressuppgifter som förts fram under sommaren om nya forskningsresultat som skulle tyda på att vissa preparat kan orsaka genetiska effekter. Nämnden angav då att den skulle låta oberoende svensk och utländsk vetenskaplig expertis granska och bedöma dessa nya forskningsrön. En sådan bedömning sker f. n., och de olika expertyttrandena kommer att bli föremål för en samlad utvärdering inom produktkontrollnämnden vad gäller ifrågasatta genetiska skadeverkningar. Enligt lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor är det produktkontrollnämnden som har att pröva tillåtligheten av kemiska bekämpningsmedel. Den redovisning jag här lämnat visar att nämnden fortlöpande arbetar med att få fram de senaste vetenskapliga rönen rörande eventuella skaderisker vid användning av fenoxisyror. Jag utgår från att nämnden, om tidigare okända rön presenteras, förutsättningslöst prövar hela frågan om användningen av dessa ämnen.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Låt mig till att börja med nämna de flygbesprutningar som företogs under sommaren i år och som väckte en kraftig opinionsstorm. I och med att flygbesprutning åter blev tillåten den 1 juli 1975 följde nya förordningar, som skulle begränsa de risker som låg bakom det tidigare förbudet. Det har nu visat sig att dessa förordningar inte på något sätt fungerat. Ortsbefolkningen har fått kort varsel, besprutningsområdena har angetts mycket diffust, likaså tiderna för besprutning. Dessutom har det visat sig att endast en mindre del av det utsprutade medlet hamnar på målområdet. En stor del sprids ut över omgivningen, bl.a. på grund av propellrarnas turbulens. Resultatet har blivit att trädgårdar, byar osv. fått giftmolnen över sig. Jag ifrågasätter därför om det över huvud taget är möjligt att åstadkomma sådana bestämmelser vid flygbesprutning som garanterar att inget annat område än det som skall besprutas utsätts för giftet. Det är bra att hälsovårdsnämnderna på de aktuella platserna nu skall lämna besked om hur de nya bestämmelserna har tillämpats ute i de län och kommuner där besprutning varit aktuell. Det skall bli intressant att få ta del av deras synpunkter. Men jag anser ändå att den viktiga frågan i det här sammanhanget är om det inte borde vara ganska självklart att ett totalförbud mot användning av fenoxisyran 2,4,5-T införs. Redan 1971 anförde några forskare, som ingick i den av giftnämnden tillsatta forskningsgruppen, att det finns så mycket oklart när det gäller 2,4,5-T-preparatet att ett förbud borde övervägas. Bl. a. talade man då om att just detta medel innehåller dioxiner, som är ett gift som i mycket små doser kan skada människor, djur och växtlighet. De forskare som analyserat och experimenterat med detta gift hävdar att dioxinet kan ha vitt skilda verkningar — från exempelvis svåra leverskador till schizofreni. Under sommaren har ytterligare alarmerande rapporter framkommit, som understryker behovet av ett totalförbud mot 2,4,5-T. Bl. a. utesluts inte att medlet kan framkalla fosterskador. Jordbruksministern nämner att naturvårdsverket publicerat ett par omfattande redogörelser för den tillgängliga vetenskapliga dokumentationen om fenoxisyrornas effekter på olika organismer. I en av dem säger man bl.a. att av det som hittills är känt tyder inget på cancerframkallande förmåga, men cancerrisker kan inte heller uteslutas. När det gäller genetisk påverkan menar man att materialet inte tyder på att fenoxisyrorna har någon mutagen verkan, men man kan inte heller utesluta riskerna.

Normer för högsta tillåtna halt av dioxiner i preparaten bör utarbetas.” När det gäller högsta tillåtna halt av dioxin har enligt de uppgifter jag fått inga normer utarbetats. Om jag har fel, ber jag jordbruksministern i så fall ange vilken högsta halt som gäller. Jag tycker att den redovisning jag gjort av uttalande från olika instanser och expertgrupper ytterligare understryker kravet om ett totalförbud mot användning av 2,4,5-T. Jag kan inte tolka den envishet med vilken man framhärdar i användningen av ett omstritt giftmedel på annat sätt än att skogsbolagens vinstintresse får gå före miljöintressena. Det finns ju andra metoder att komma till rätta med lövslyet, om man nu över huvud taget skall hantera en så viktig råvara som björken på det sätt som skogsbolaget nu gör. Det är ju möjligt att bekämpa lövslyet manuellt. Den metoden praktiseras också på vissa håll i vårt land med stor framgång. När jag talar om totalförbud mot 2,4,5-T så inbegriper jag däri också jordbruket, som ju är den största konsumenten av detta preparat. Jag tycker att detta faktum har kommit alltför mycket i skymundan i denna debatt. Jag hoppas att den bedömning som svensk och utländsk vetenskaplig expertis nu gör av de nya forskningsresultaten om fenoxisyrorna är allsidig och att tillräckliga medel ställts till förfogande för den uppgiften. Jag säger detta därför att det hittills är ynkligt små resurser som ställts till förfogande för de svenska forskare som haft ambitionen att försöka klarlägga fenoxisyrornas skadliga effekter. Jag kan vara överens med jordbruksministern om att man nu naturligtvis skall avvakta den utvärdering som produktkontrollnämnden skall göra. Jag tycker att det är en positiv åtgärd. Men en viktig fråga i detta sammanhang är naturligtvis när man kan räkna med att denna utvärdering är klar. Det är ju inte så lång tid kvar till nästa besprutningstillfälle, som såvitt jag förstår inträffar våren 1976. Jag tror att det är värdefullt för opinionen att få ett besked huruvida utvärderingen kommer att vara klar före nästa besprutningstillfälle. Jag hoppas att jordbruksministern kan ge ett svar på den frågan.
Fru talman! Vi är tydligen överens om att det gäller allvarliga frågor som man måste försöka på allt sätt begrunda innan man tar ställning. Jag är glad över att interpellanten delar min uppfattning att det måste vara klokt att nu avvakta pågående utredningar och undersökningar, som också skall utvärderas innan vi tar ställning. Jag hyser förtroende för produktkontrollnämnden, som är sammansatt av representanter för alla de myndigheter som har till uppgift att vårda sig om vår hälsa och vår miljö och av representaner för löntagarorganisationerna.

Fru talman! Herr Fågelsbo har frågat mig om jag vill medverka till att omgående ändring sker av gällande lagstiftning och tillämpningsföreskrifter i fråga om förvärv av jordbruksfastigheter. Under senare år har flera reformer genomförts på marklagstiftningens område som är ägnade att hålla tillbaka prisstegringarna på jordbruksoch skogsmark. Ytterligare reformer som kan väntas få en återhållande effekt på skäliga markprisstegringar förbereds. Vidare är en av utgångspunkterna för jordförvärvsutredningens arbete att jordförvärvslagen bör vara så utformad att den i samspel med andra åtgärder från samhällets sida mera effektivt än f.n. kan motverka prisstegringar på jordbruksoch skogsmark och spekulation i sådan mark. Med stöd av jordförvärvslagens 4 § kan lantbruksnämnderna avslå ansökningar om tillstånd till sådana förvärv i kapitalplaceringsoch spekulationssyfte, som är klart ägnade att höja värdenivån över vad som är skäligt från jordoch skogsbrukssynpunkt och på så sätt är skadliga från allmän synpunkt. I syfte att motverka prisstegringen på jordbruksmark har sedan en tid tillbaka tillämpningen av denna parågraf skärpts. Lantbruksstyrelsen följer utvecklingen och företar de förändringar i tilllämpningen av nu gällande jordförvärvslag som befinns erforderliga för att motverka oskälig prisstegring på jordbruksmark. Jordförvärvsutredningen skall lämna förslag om de mera genomgripande lösningar som erfordras för att på ett effektivare sätt än hittills komma till rätta med de oskäliga prisstegringarna. I avvaktan på utredningens förslag finner jag inte anledning att nu vidta någon ytterligare åtgärd.

Fru talman! Först ett tack till statsrådet Lundkvist för att jag har fått denna min interpellation besvarad. Jordbruksministern säger först i svaret: "Under senare år har flera reformer genomförts på marklagstiftningens område som är ägnade att hålla tillbaka prisstegringarna på jordbruksoch skogsmark.” Jag vet inte vilka dessa reformer är. Det vore bra om statsrådet Lundkvist åtminstone i någon mån redovisade dem här och vilka effekter de har haft. Såvitt jag vet har de varit helt verkningslösa, för sådana prisstegringar som vi haft på lantbruksfastigheter under senare år har vi faktiskt aldrig haft sedan lantbruksnämnderna tillkom.

Tillstånd har därvid beviljats honom trots att det också funnits lantbrukare som anmält köpintresse. Min fråga till jordbruksministern är nu, eftersom i hans svar inte ett enda ord nämns om detta: Är lagen och de nu tillämpade föreskrifterna för lantbruksnämnderna sådana att dessa regler kan fortsätta att tillämpas av flera presumtiva köpare? Det är en stor fråga, en principiell fråga, och av den anledningen har jag nu velat ställa en följdfråga till statsrådet Lundkvist.
Herr talman! Herr Fågelsbos fråga liksom statsrådets svar ger mig anledning till ett par reflexioner. De handlar nämligen båda bra mycket om jordförvärvslagens möjligheter att uppnå de syften som herr Fågelsbo efterlyser, en önskan som jag självfallet delar. I svaret har statsrådet pekat på att jordförvärvsutredningens avsikter med sitt arbete varit att genomföra en sådan förändring av reglerna att man i samspel med andra åtgärder från samhällets sida mer effektivt än som f.n. är fallet skall kunna motverka prisstegringar. Jag gör min fundering här omkring de andra åtgärder från samhället som statsrådet möjligen kan åsyfta och vill nämna den starka inflation som råder här i landet. Är det inte så att denna inflation, som nu under en rad av år har uppgått till 10 96 eller mer, i sig själv för de människor som av ett eller annat skäl har fått kapital friställt har skapat ett behov av att placera pengar i fastigheter, vilket som bekant är ett av de säkrare sätten att få pengarna skyddade mot inflation? Jag anser att om vi bara för en debatt om jordförvärvslagens effekter på ett område, kan vi missa dess effekter på andra områden. En viktig del av orsakerna måste vara att söka på den ekonomiska politikens område. Jag vill vid detta tillfälle framföra den synpunkten, att vi förväntar oss att den ekonomiska politiken framöver skall skötas på ett sådant sätt att man får hjälp också genom de andra åtgärder som statsrådet berör. Jag tror nämligen inte att jordförvärvslagen kan utformas så att vi når de syften vi eftersträvar utan en medverkan av den ekonomiska politiken.

Herr talman! Till vad herr Andersson i Ljung nu sade vill jag tillägga att den ekonomiska politiken i de här sammanhangen självfallet är av mycket stor betydelse. Det finns väl skäl för oss alla i det här huset att både diskutera igenom och fundera närmare över på vilket sätt vi skall kunna åstadkomma en ekonomisk politik som förenar möjligheten för oss att föra en fullsysselsättningspolitik och samtidigt begränsa prisstegringarna. — Jag föreställer mig emellertid att det inte precis är den debatten som vi just nu skall syssla med i anledning av herr Fågelsbos fråga, även om jag naturligtvis utan vidare medger att det finns många samband. Herr Fågelsbo frågade om man genom jordförvärvslagen, tillämpad på det sätt som jag har redovisat tidigare, kommer att kunna undvika sådana resultat när det gäller nyförvärv som det herr Fågelsbo hänvisade till i sitt exempel. Jag har sagt här — och det är det som nu gäller — att lantbruksstyrelsen har skärpt tillämpningen av jordförvärvslagen med sikte på att kunna åstadkomma effekten, att vi skall motverka risken för spekulationsköp. En annan fråga i sammanhanget är naturligtvis vad vi över huvud taget skall ha för jordförvärvspolitik med tanke på vilka enheter som skapas både på lantbrukssidan och på skogsbrukssidan. När det gäller t. ex skogsfastigheter har lantbruksnämnderna att pröva om förvärven kan komma till stånd med beaktande bl.a. av det intresse som finns hos ägarna till intilliggande fastigheter och av det allmännas intresse av att få til! stånd rationella skogsbruksfastigheter. Under 1960-talet och de båda första åren av 1970-talet har intresset hos jordbrukarna för att förvärva skogsmark varit relativt svagt i vissa områden, och då har lantbruksnämnderna oftast bara haft att ta ställning till om förvärven innebär att ändamålsenliga fastigheter bildas och, naturligtvis, till förvärvarens förmåga att bedriva skogsbruk. Om de här villkoren har uppfyllts har förvärvstillstånd lämnats. Jag vill emellertid understryka att det ingår i både översynen av jordförvärvslagen och översynen av jordbruksoch skogspolitiken att utvärdera erfarenheten av hittillsvarande lagstiftning på olika områden och komma med förslag som motverkar spekulation i jordbruksoch skogsmark och leder till att markernas produktionsförmåga tillvaratas på bästa sätt. Jag utgår ifrån att lantbruksnämndernas tillämpning av den nuvarande lagstiftningen skall ge uttryck för den skärpning som har varit avsikten med åtgärden att i högre grad använda 4§. Det är naturligtvis många reformer som här kommer att samspela, om vi skall få en lösning till stånd. Herr Fågelsbo frågade mig vad det är för reformer jag syftar på som redan skulle ha verkat i den här riktningen. Jag menar att de förändringar vi har gjort när det gäller vår marklagstiftning och vår samhällsplanering i stort — exempelvis hela lagstiftningskomplexet i anslutning till den fysiska riksplaneringen — har varit reformer som kan komma att bli av betydelse när det gäller att hålla tillbaka riskerna för markspekulation. Om man t.ex. eftersträvar att i den översiktliga planläggningen reservera mark för jordbrukets behov, skall man kunna komma bort från de förväntningsvärden som kan vila på praktiskt taget all mark som befinner sig i närheten av en tätort. Det kan bidra till vad jag tycker skall vara målet, nämligen att få en sådan värdering av marken att den svarar mot produktionsvärdet. Jag är utomordentligt tillfredsställd med att numera även jordbrukarorganisationerna har den inställningen att vi bör eftersträva en sådan utveckling i fråga om vår markpolitik att vi får ett markvärde på jordbruksmarken som just motsvarar produktionsvärdet. Det har inte alltid varit på det sättet. Det är bara några år sedan jordbrukets organisationer mycket bestämt hävdade att marken skulle ägaren ha rätt att disponera över och också sälja till det pris som passade honom bäst. Det kunde ha lett till en markvärdestegring som blivit ännu större än den vi har i dag, därest vi inte hade börjat med den typ av samhällsplanering som vi nu ägnar oss åt.

Herr talman! Jordbruksministern säger att tillämpningsföreskrifterna har skärpts med sikte på att komma till rätta med de problem som jag har tagit upp. Jag har ännu inte fått klart för mig på vilket sätt de har skärpts. I varje fall har inte problemen rättats till. Jordbruksministern säger att lantbruksnämnderna skall verka för att skapa bärkraftiga skogsbruksfastigheter. I det exempel som jag åberopat har en person köpt 18 vitt skilda gårdar. Hur skall de kunna sammanföras till en bärkraftig enhet? Det har inte funnits lantbrukare som varit intresserade alla gånger, säger jordbruksministern.

Är det rätt uppfattat av mig?

Herr talman! Jag gjorde några anteckningar när jordbruksministern senast var uppe i talarstolen. Jag vill gärna ta fasta på det att han manar både lantbruksnämnderna och lantbruksstyrelsen att använda 4 § i jordförvärvslagen. Det är inte mer än några månader sedan vi hade ett fall i mitt hemlän, där ett bolag förvärvade ett bärkraftigt familjejordbruk på den skånska slätten till ett pris av omkring 38 000 kr. per hektar. Det rådde delade meningar i lantbruksnämnden, och frågan gick till lantbruksstyrelsen och har gått vidare till regeringen. Tillståndet har givits, och jag har redan märkt, herr jordbruksminister, reaktioner i prissättningen i andra fall som har kommit till lantbruksnämnden. Jag vill gärna lägga jordbruksministern varmt om hjärtat att man även vid tillämpningen bör leva som man lär och här försöka åstadkomma en sådan värdering som svarar mot ett jordbruksvärde. Skall sådana fall som detta slippa igenom får vi aldrig någon kontroll över priserna.
Herr talman! Jag vill först säga att jag naturligtvis inte kan diskutera enskilda fall. Det kan finnas olika motiv för hur en framställning om förvärvstillstånd hanteras. Man har att resonera om de principer som skall följas, och sedan blir det ändå en prövning av frågorna från fall till fall. Herr Fågelsbo åberopar ett förvärv av fastigheter, där en ägare nu skulle ha samlat på sig ett betydande antal enheter — jag tror att det i första hand är fråga om skogsbruksfastigheter. Detta förvärv har skett - om jag är rätt underrättad — under en tidrymd på ett tiotal år, och skärpningen i tillämpningen av bestämmelserna har kommit till först under senare år. Den är betingad av de konsekvenser som vi har sett på markvärdestegringens område.

Produktionsvärde när det gäller värderingen, brukningsrätt när det gäller möjligheten att utöva näringen — om dessa mål kan bli vägledande för de diskussioner vi skall föra framöver, så tror jag att vår modernäring skall kunna hysa gott hopp om sin framtid.
Herr talman! Statsrådet Lundkvist säger att de fastighetskomplex och de gårdar jag åberopar har samlats under en tidrymd av tio år. Det var alltså, säger statsrådet, innan den här skärpningen kom. Får jag då ställa frågan: Är nu skärpningen sådan att dylika köp inte kan få förekomma?
Herr talman! Det beror på vad herr Fågelsbo menar med ”dylika köp”. Herr Fågelsbo kan inte avse att jag nu i förväg skall pröva enskilda förvärvsärenden som kan komma upp. Om vi har en situation där någon vill förvärva en fastighet skall lantbruksnämnden bedöma följande: Vilka intressen finns i det här sammanhanget från grannar, från närbelägna fastigheter, och vilka intressen finns ur ren rationaliseringssynpunkt när det gäller sammanläggningar? Låt oss säga att det inte finns intresse från någon aktiv brukares sida eller från någon brukare som så att säga passar riktigt in i sammanhanget, medan det finns ett intresse hos någon som icke är jordbrukare att förvärva fastigheten. Då har vi med nuvarande lagstiftning ingen möjlighet att hindra ett sådant förvärv, och det kan väl ifrågasättas om det skulle vara rimligt att göra det. Men här är ju jordbrukarna en prioriterad grupp och har i de här sammanhangen förtur, om rationaliseringsoch lämplighetsfrågorna talar för det. Vi kan emellertid inte med den här lagstiftningen — och jag tror inte heller med någon som vi kommer att få — vägra andra än jordbrukare att göra förvärv, om inte sådana intressen som jag nyss talat om är för handen. Det vore detsamma som att säga att rätten att äga mark i framtiden skall vara ett monopol förbehållet jordbrukaren. Och dit tror jag inte ens centerpartiet kommer, när vi slutgiltigt skall ta ställning till de här frågorna.

Herr talman! Herr Svanström har frågat mig om jag är beredd att medverka till att olika statliga myndigheter åläggs att samverka för bevarande av gamla stenvalvsbroar som kulturminnesmärken. Riksantikvarieämbetet och dåvarande vägoch vattenbyggnadsstyrelsen undersökte i början av 1960-talet vilka broar som kunde anses kulturhistoriskt intressanta. Undersökningen resulterade i en plan för restaurering av de mest värdefulla av dessa broar. Planen omfattar ett trettiotal broar i hela landet. Dessa avsågs iståndsättas successivt inom ramen för tillgängliga medel. Vägverket, som översände planen till sina regionala vägförvaltningar för åtgärd, angav därvid att överenskommelse borde träffas med lämplig huvudman, exempelvis kommunen, till vilken ansvaret för underhållet av broarna kunde överföras efter restaureringen. Större delen av denna plan har numera genomförts. Kostnaderna har belastat både vägverkets ordinarie anslag och AMS-anslag. I vissa fall har kostnaderna avsevärt kunnat reduceras efter noggrannare studium av de tekniska förutsättningarna för restaureringen. I något fall har mer ingående undersökning visat sådana allvarliga tekniska brister hos en bros grundläggning att en restaurering skulle bli synnerligen vansklig och dyrbar. Enligt de upplysningar som jag har inhämtat har samarbetet mellan de berörda statliga myndigheterna, riksantikvarieämbetet, landsantikva stenvalvsbroar som kulturminnesmärken rierna, vägverket och AMS och med de berörda kommunerna fungerat väl. F. n. pågår diskussioner mellan myndigheterna om restaureringsarbetena för de återstående broarna i den plan som jag nyss nämnde. Därvid kommer man även att diskutera eventuella åtgärder för vissa broar utanför den ursprungliga planen. Mot bakgrund av vad jag här har sagt finner jag inte anledning att vidta några särskilda åtgärder i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr kommunikationsministern för svaret på min interpellation.

Jag passerar ganska ofta över Emån på den nya bron i Fliseryd varifrån den gamla av åtta valv bestående bron är ett utomordentligt vackert blickfång. Det är inget tvivel om att sockenborna själva betraktar den här bron som ett kulturminnesmärke av första rang. I enlighet med vad herr statsrådet anförde, nämligen att åtgärder fortfarande vidtas och att hela planen inte är genomförd, har det kommit till min kännedom att vägförvaltningen i Kalmar län hos Mönsterås kommun har hemställt om medverkan till brons bevarande. Medverkan skulle, enligt den skrivelse av vilken jag har en kopia, bestå i att kommunen skulle erhålla 60 000 kr., som vägverket beräknat var kostnaden för rivning av bron, mot att kommunen övertog det framtida underhållsansvaret. Det är möjligt att sådana villkor betraktas som någon form av gott samarbete. Jag är inte övertygad om att kommunen, den berörda hembygdsföreningen och bygdens människor ser det så.

Jag vet mycket väl att vi inte här i riksdagen skall behandla och ha synpunkter på ett enda konkret fall, och jag har därför formulerat min interpellation allmänt. Det kan jag göra därför att jag har fått ett stort antal brev från olika delar av landet där man berör frågan om bevarande av gamla stenbroar. Sannolikt ligger de flesta av de broar som jag har fått uppgift om utanför den nämnda planen, vilket inte hindrar att bevarandet av dem är mycket angeläget för den egna bygdens befolkning. Vad jag har funderat över — då under förutsättning att kommunikationsministerns svar hade blivit mer positivt — har varit möjligheten att olika statliga myndigheter emellan ta upp hithörande problem. Att man kommit fram till så höga restaureringskostnader beror utan tvivel på att man för de gamla broarna vill tillämpa samma ansvarighetsregler och förutsätta samma skadeståndsanspråk som för broar som befinner sig i användning. Det är inte det vi hembygdsvänner begär, utan vi är medvetna om att det i vissa fall kan bli nödvändigt att avstänga trafik, t. 0. m. gångtrafik — det är f. n. fallet beträffande Fliserydsbron — under en längre eller kortare tid. Å andra sidan tror jag — jag har ju en viss inblick i skadeståndsfrågor på grund av min position här i riksdagen —- att man skulle kunna komma fram till överenskommelser olika statliga och kommunala myndigheter emellan beträffande ansvarstagandet. Jag tror nämligen att det i många fall är det som ger anledning till de helt orimliga restaureringskostnader som man på sina håll har framräknat. I min interpellation har jag framhållit att jag tror att relativt små återställningsåtgärder kan vara tillräckliga, om man inte överdriver bl.a. det vattenrättsliga ansvaret. Jag är helt övertygad om att så sker på sina håll. Möjligheten att den här vägen nå vissa omvärderingar då det gäller återställningskostnaderna var en av anledningarna till att jag tog upp frågan. Jag tror att om arbetet kunde ske t.ex. i hembygdsföreningarnas regi skulle man också kunna ordna en kollektiv ansvarsförsäkring som kunde vara tillfredsställande från den allmänhets synpunkt som vid något tillfälle med eller mot ett förbud passerar sådana här broar. Jag är helt på det klara med att inte alla broar kan bevaras. Jag förstår att några måste försvinna. Därför är det bra med den plan som på sin tid upprättades, och det gläder mig att statsrådet säger att man vid den vidare hanteringen kommer att överväga och diskutera eventuella åtgärder även för vissa broar utanför den ursprungliga planen.

Jag vill vidare att det skall bli möjligt att överväga inte enbart överförande i kommunernas ägo — vilket säkert är det bästa — utan också ett samarbete mellan kommun och hembygdsrörelse på orten. Som företrädare för den samlade hembygdsrörelsen i vårt land skulle jag gärna vilja medverka till att införa dessa möjligheter. Jag vill till sist, herr talman, understryka att det trots allt är min förhoppning att vi skall kunna komma fram till sådana överläggningar och att de kan leda till det resultatet att ännu fler broar än de i planen upptagna —- förhoppningsvis alla de som för de enskilda bygderna framstår som kulturminnesmärken av rang — skall kunna bevaras. Med detta ber jag än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Herr Svanström har själv sagt vad vi inte skall göra här i kammaren -— vi skall inte diskutera enskilda ärenden. Jag kan väl ändå få konstatera att det här är första gången som jag — trots att diskussionerna stenvalvsbroar som kulturminnesmärken mellan berörda myndigheter har pågått sedan början av 1960-talet — möter exempel på att diskussionerna mellan vägverket och en kommun har kört fast. Jag tycker att det i och för sig är ett gott betyg åt det samarbete som jag talade om i mitt svar och som har pågått och pågår mellan riksantikvarieämbetet, landsantikvarierna, vägverket, AMS och kommunerna. Det vore märkligt, herr talman, om inte diskussionerna i något fall skulle pågå litet längre än man kunde önska. Det är ändå fråga om ekonomi även här — hur mycket vi än önskar att vi skulle slippa diskutera den i det här sammanhanget. När diskussionerna slutförts i de fall som herr Svanström antytt något om — jag antar att de fortsätter — bör det, vilket resultatet av diskussionerna än blir, finnas hopp om att kunna lösa frågan. Givetvis kan man, som herr Svanström gör, diskutera vad som i framtiden borde vara den rätta handläggningen av sådana här frågor, vem som borde vara huvudman osv. Utan att föregripa vad som skall hända längre fram vill jag framhålla att de restaureringar som pågår enligt den plan vi diskuterar bör få avslutas i någon form. När de är färdiga kan man med berörda parter som intressenter diskutera vad som skall ske därefter. Det kanske blir en annan fråga på längre sikt. Man kan givetvis, som herr Svanström, ha en viss uppfattning när det gäller frågan huruvida hembygdsföreningar eller andra intressenter skulle bli huvudmän för sådana här broar — och man kan plädera för sin uppfattning. Tänker man litet vidare inser man att det inte är säkert att människor överallt i landet, inte ens i hembygdsföreningarna, är hundraprocentigt intresserade av att ta på sig både kostnader för och arbete med dessa broar. Det vet vi ingenting om i dag. Det är ett uppslag som herr Svanström har bland andra. Vi kan ändå peka på att det hittillsvarande arbetet varit bra — det framgår av mitt svar. Också när det gäller de broar som nu är under diskussion och restaurering bör man förhoppningsvis — med det som skett sedan början av 1960-talet — nå resultat som överensstämmer med vad som hittills uppnåtts. Jag tror därför, som jag sagt, inte att man för dagen behöver vidta någon speciell åtgärd.
Herr talman! Det jag sade om bron över Emån vid Fliseryd får inte uppfattas så att det skulle ha varit speciellt kärvt i den kommunen. Visserligen skall vi inte beröra det enskilda fallet, men ändå måste det sägas att det brev från vägförvaltningen som jag talat om kom i september i år. Vederbörande kommun har sedan i vanlig ordning tagit kontakt med riksantikvarieämbetet: Allt detta är i sin ordning. Det som verkar avskräckande är naturligtvis de stora restaureringskostnaderna. Såvitt jag förstår har inte heller riksantikvarieämbetet någon uppsjö på pengar. Emellertid är kommunen och hembygdsföreningen där nere positivt inställda. När det gäller förhållandena i hela landet är det väl en rimlig begäran att den plan som finns skall verkställas. Jag anser dock att detta har tagit alldeles för lång tid. Jag vill vidare betrakta herr statsrådets yttrande som ett erkännande av att vi kan ha anledning att träffas och diskutera de framtida möjligheterna till gemensamt uppträdande av statliga myndigheter, kommuner och den frivilliga hembygdsrörelsen. Jag lade märke till att statsrådet undvek att ta upp de frågor som jag ställde angående möjligheterna att eventuellt komma till rätta med de enligt min uppfattning alltför långtgående säkerhetskrav som vägverket fortfarande ställer på de gamla broarna. Jag inbillar mig att vi får tillfälle att ta upp de resonemangen i något annat sammanhang.
Herr talman! Jag undvek av naturliga skäl att ta upp den delen av frågan. Ingen av oss kan ju — åtminstone i en diskussion här i kammaren —- klara ut vilka av de broar det gäller som fortsättningsvis skall användas och vilka som inte skall användas eller hur tung trafik den ena eller den andra bron skall få belastas med före eller efter en restaurering. Det är helt otänkbart att vi här skulle kunna diskutera någon allmän mall för behandlingen av sådana frågor i hela landet. Det måste ju bli en prövning från fall till fall.

Jag tror, herr talman, att vi får återkomma till det resonemanget i något annat sammanhang, bl.a. i kontakt med berörda myndigheter.

71, och anförde: Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag vill redogöra för min uppfattning om Bibelns roll i religionsundervisningen. Riktlinjer för hur religionsundervisningen skall bedrivas anges i läroplanen, som innehåller dels av regeringen fastställda mål och huvudmoment för undervisningen i de olika ämnena, dels av skolöverstyrelsen givna anvisningar och kommentarer för undervisningens genomförande. Enligt dessa riktlinjer skall den enskilde läraren självständigt utforma Målet för religionsundervisningen i grundskolan är enligt läroplanen bl.a. ”att orientera eleverna om de bibliska skrifternas huvudsakliga innehåll, om kristen tro och etik och om huvuddragen av kristendomens historia och samfundsformer”. Undervisningen skall också omfatta en orientering om övriga religioner och om andra livsuppfattningar och attityder till tillvaron än de religiösa. Den skall vara ”vidsynt och objektiv i den meningen, att den meddelar sakliga kunskaper om olika trosoch livsåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en viss åskådning”. Det tillkommer inte mig att göra uttalanden om undervisningens inriktning på annat sätt än vad som redan har skett i läroplanen.

Herr talman! Jag ber att få uttala ett tack till statsrådet Hjelm-Wallén för svaret på min fråga. Jag tycker att statsrådet lämnar ett klart besked. Jag tror också det är mycket viktigt att ett sådant besked lämnas. Den som tar del av vad som händer inom skolans värld, läser tidningspressen m.m. får lätt den uppfattningen att man inte riktigt har klart för sig vilken roll Bibeln är avsedd att spela i undervisningen i religionskunskap. Därför tror jag det är anledning att gång på gång återkomma till den saken. I läroplanen står det klart uttryckt att Bibeln ”skall ha en central plats vid undervisningen om kristendomen. Det är väsentligt att eleverna blir förtrogna med bibelns religiösa och etiska budskap och får en god kännedom om bibelns innehåll och tankevärld. Denna del av undervisningen bör ge en samlad bild av Jesu person, hans liv, förkunnelse och betydelse för den urkristna församlingen.” Jag tror det är angeläget att detta strykes under. ”När det gäller kristendomen”, sägs det vidare i läroplanen, ”skall bibeltexterna stå i förgrunden. Elevernas upplevelse av dessa texter kan tänkas påverka deras inställning och åskådning. Detta är helt förenligt med kravet på objektivitet.” Det sägs också att Bibeln skall finnas tillgänglig i skolan: ”Biblar bör finnas i tillräckligt antal för individuellt bruk —---.” Varje elev skall alltså ha tillgång till en bibel i skolan fr.o.m. årskurs 3. Och denna bok skall studeras. Självklart delar jag statsrådets uppfattning att det inte tillkommer oss som privatpersoner att göra uttalanden om undervisningens inriktning på annat sätt än vad som redan har skett i läroplanen. Men vad jag tror vi har anledning att göra är att se till att läroplanen följs, att man tillämpar vad som sägs i läroplanen och inte lämnar fältet fritt för rent privata tolkningar och rent privat uppläggning av undervisningen. Det gäller ju ändå att följa läroplanen och fullfölja den uppgift som det innebär att undervisa i detta ämne. §5 Om ämnet religionskunskap i grundskolan Nr 19 E Tisdagen den Fru statsrådet HJELM-W ALLEN erhöll ordet för att i ett sammanhang 11 november 1975 besvara dels fröken Hörléns den 15 oktober anmälda interpellation, 1975 76:77, och anförde: religionskunskap i Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig vilka åtgärder jag avser = grundskolan att vidta för att läroplanens intentioner beträffande ämnet religionskunskap verkligen skall fullföljas och om jag är beredd att låta inrätta konsulenttjänster på länsnivå i ämnet religionskunskap. Herr Nordstrandh har frågat mig vilka åtgärder jag kan tänka mig anbefalla för att snabbt förbättra undervisningssituationen i ämnet religionskunskap på grundskolans högstadium. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Först ber jag att få erinra om att jag för ett år sedan svarade på en interpellation av likartat innehåll. Jag redogjorde då för resultaten av undersökningar angående religionskunskapens ställning och för de åtgärder skolöverstyrelsen hade vidtagit för att få undervisningen att ligga i linje med vad läroplanen anger. Utöver vad jag då sade vill jag nu tillägga att de förändringar som i år har ägt rum angående skolöverstyrelsens projekt målbestämning och utvärdering, det s.k. MUT-projektet, har inneburit att projektet har begränsats och inordnats i övrigt läroplansarbete. Inom ramen för det kontinuerliga läroplansarbetet fortsätter arbetet med stoffurval och arbetssätt bl.a. i ämnet religionskunskap under medverkan av både lärare och forskare. Ett av syftena är att så långt som möjligt anpassa undervisningen till elevernas mognadsnivå. En strävan i detta arbete är att försöka ändra undervisningen i syfte att undvika sådana upprepningar av stoff som av många lärare upplevs som onödiga och gör ämnet mindre intressant för eleven. Liknande problem finns inom flera ämnesområden. Jag kommer att behandla denna fråga i samband med ställningstagande till förslagen från utredningen om skolans inre arbete. De förhållanden beträffande undervisningen i religionskunskap som påtalas av herr Nordstrandh har aktualiserats av Föreningen Lärare i religionskunskap i en skrivelse till skolöverstyrelsen den 30 september 1975. Uppgifterna i denna skrivelse grundas på skolöverstyrelsens skolledarenkät från våren 1974. Genom den uppföljning av olika skolfrågor som överstyrelsen bedriver, bl.a. i form av s.k. skolledarenkäter, erhålles underlag för fortsatta bedömningar av bl.a. behovet av åtgärder för att förbättra undervisningen i religionskunskap på grundskolans högstadium. Tillgängliga uppgifter om lärarsituationen på grundskolans högstadium i ämnet religionskunskap är inte entydiga. Å ena sidan framhålles att ett relativt stort antal lärare utan föreskriven utbildning undervisar i ämnet. Å andra sidan har arbetsmarknadsstyrelsen i sin rapport om situationen på lärarnas arbetsmarknad hösten 1975 framhållit att ett överskott finns av lärare i ämneskombinationer vari ämnet religionskunskap ingår. 1" Jag vill emellertid i sammanhanget peka på att skolöverstyrelsen i samarbete med universitetskanslersämbetet anordnar fortbildningskurser i religionskunskap i form av 20-poängskurser i syfte att skapa bättre förutsättningar för undervisningen i religionskunskap. Dessa har mötts av stort intresse, och enligt vad jag erfarit planeras en utökning av denna verksamhet. Situationen när det gäller fortbildningskonsulenter i religionskunskap vid länsskolnämnderna är den, att det vid varje nämnd finns någon konsulent som ansvarar för ämnet. Jag vet att skolöverstyrelsen ingående prövar behovet av särskilt fortbildningsstöd i form av konsulenter då överstyrelsen fördelar tillgängliga resurser till fortbildningskonsulenternas verksamhet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det ovanligt snabba svaret på min fråga. ”Tillgängliga uppgifter om lärarsituationen på grundskolans högstadium i ämnet religionskunskap är”, säger statsrådet, ”inte entydiga.” Jo då, fru statsråd, situationen är tvärtom ganska entydig. Det förhåller sig så här. På åtskilliga skolor har ingen i ämnet religionskunskap undervisande lärare ämnesbehörighet, och timmarna i religionskunskap handhas av lärare i övriga So-ämnen eller rent av No-lärare. Orsaken till att det blivit och blir så här kan väl sägas vara tvåfaldig. För det första finns en strävan — och det är i och för sig ingenting 13 att anmärka på — från skolledningarnas sida att låta den enskilde läraren handha så många lektioner som möjligt, oavsett vilken utbildning och behörighet denne har. Obehöriga lärare får alltså religionskunskapstimmarna. För det andra tolkas lagen om anställningsskydd som tillämplig på So-lärare generellt, oavsett deras skilda behörighet. En So-lärare utan behörighet i religionskunskap får stanna kvar på skolan och bestrida religionskunskapstimmarna, även om det ur undervisningssynpunkt vore motiverat att i stället ha en lärare med behörighet i religionskunskap. Omsorgen om undervisningens kvalitet får här vika för hänsynen till den s.k. anställningstryggheten. Sammanlagt har det hela lett till att undervisningen i ämnet religionskunskap i stigande grad skötes av icke ämnesbehöriga lärare. I många fall är detta uppenbart till men för ämnet, som eljest enligt tillgängliga uppgifter börjat vinna ökat elevintresse. Man kan, menar jag, varken begära eller förutsätta att lärare utan teoretisk och praktisk utbildning och lärarbehörighet i ämnet skall kunna bestrida undervisningen på samma sätt som i ämnet utbildade lärare. Samtidigt, fru statsråd, finns det åtskilliga lärare med religionskunskap i sin kombination som går arbetslösa men borde ha fått träda in i religionsundervisning i stället för So-lärare utan erforderlig kompetens för undervisning i ämnet. Det är enligt min mening helt uppenbart att lärare utan ämnesteoretisk behörighet endast bör accepteras i en situation då inga vederbörligt utbildade lärare finns att tillgå. Det är gott och väl att det, som statsrådet säger, anordnas fortbildningskurser i religionskunskap i form av 20-poängskurser i syfte att skapa bättre förutsättningar för undervisningen i religionskunskap och att denna fortbildningsverksamhet möts med stort intresse av obehöriga lärare. Krav måste emellertid ställas, menar jag, och det kravet är att vidareutbildning i religionskunskap skall vara förutsättning för tjänst, vari undervisning i religionskunskap ingår. Är statsrådet beredd att anbefalla åtgärder som kan vara nödvändiga för att tillförsäkra ämnet religionskunskap lärare — och huvudlärare — med teoretisk och praktisk kompetens i ämnet, så att undervisningen i religionskunskap endast i undantagsfall och temporärt bestrids av lärare utan vederbörlig utbildning i ämnet? På den frågan har jag, fru statsråd, tyvärr inte fått något svar.

Herr talman! Jag har nu varit här i riksdagen så länge att jag har fått vara med om att behandla flera förslag till nya reformer, bl.a. på skolans område. Av ämnena i skolans undervisning är det inget som så ofta som kristendomsämnet återkommit i interpellationer, motioner och inte minst i debatten — och intresset är minst lika stort utanför dessa väggar bland de svenska medborgarna. Man kan fråga: Varför så stort intresse just för detta ämne? Det måste bero på ämnets stora betydelse. Kristendoms Nr 19 ämnet är historiskt förankrat, det är förankrat i folksjälen, det är förbundet med vår demokrati och har avgörande betydelse för vår demokratis utveckling. Kristendomen står ju också i centrum för den ideologiska kamp som pågår i världen och också i vårt land. Om ämnet Vad man säkert kan säga om ämnet är att det alltid kommer att stå — religionskunskap i i centrum. Det kommer att förorsaka mycken debatt, många motsätt — grundskolan ningar, mycken vånda, och med den demokratiska sammansättning riksdagen har kommer det att bli svårt att nå fram till enighet. Det var ett viktigt och allvarligt steg vi tog 1968. Jag tror jag kan säga att enigheten var överraskande stor. Att jag nämner just detta årtal beror dels på att man nu talar om att man skall lägga fram nya förslag, dels på den inställning som jag gav till känna då. Jag motionerade i ärendet och skrev tillsammans med min medmotionär bl.a.: ”Det förefaller klart att denna förändring av ämnets status är förenad med betydande risker. Kristendomsämnet kan därigenom som vi ser det komma i skymundan för andra ämnen, och vidare finns det givetvis risk för att det endast kommer att belysas ur historisk synvinkel. Ett så behandlat kristendomsämne mister något av det mest väsentliga i sitt innehåll.” Jag drev det också till en reservation, och vi röstade just om detta 1968. De som var med då vet väl hur de röstade. Jag framhöll i motionen att för att hålla kristendomsämnet levande skulle man utöver läroböckerna ha de olika huvudämnena nedtecknade i en liten bok som man kunde låta eleverna få ta del av, så att de själva kunde läsa vad Bibeln säger om de skilda ämnena. Och så skall jag be att få citera vad jag sade i debatten 1968, när vi beslutade om att integrera kristendomsämnet med de övriga ämnena: ”Man kan beklaga att namnet ändrats från kristendomskunskap till religionskunskap. Åtminstone på lågoch mellanstadiet hade det säkert varit bl.a. pedagogiskt motiverat att behålla namnet kristendomskunskap, eftersom undervisningen på dessa stadier främst kommer att gälla vår egen religion. Men då det viktigaste inte är namnet på ämnet utan undervisningen, är det vår förhoppning att undervisningen kommer att bedrivas med stor hänsyn till ämnets vikt och dess huvudlärobok, Bibeln. När kristendomsämnet skall integreras med övriga orienteringsämnen är det viktigt att det inte kommer i skymundan för andra ämnen. Det finns risk för att ämnet endast kommer att belysas ur begränsad historisk synvinkel. Ett så behandlat kristendomsämne mister något av det mest väsentliga i sitt innehåll. Den levande kristna församlingens ständigt förnyade erfarenhet av tron som en förvandlande kraft, dess intentioner i vårt land och i andra länder, inte minst u-länderna, måste komma med i undervisningen. För att undvika en felaktig undervisning och utveckling torde det vara ofrånkomligt att Bibelns eget budskap mer än hittills kommer till synes i undervisningen. Det måste mer än tidigare få dominera framställning 1 en. Jag ville nu säga att läroböckernas innehåll, den pedagogiska uppläggningen, lärarnas utbildning och intresse för ämnet är av stor vikt för att ämnet skall bli intressant och levande för eleverna. Det är viktigt att ämnets innehåll blir så rikt och så levande och så bibeltroget att de många eleverna — inte minst från sådana hem där man tidigt delger dem den bibliska undervisningen — känner sig hemma med ämnet.

Herr talman! Det är riktigt som herr Johansson i Skärstad sade nyss att vi ofta återkommer till detta ämne — inte minst jag gör det. Och det är inte utan orsak. Vi vet alla hur viktigt det är att man har en livsåskådning. Det är i stor utsträckning den som bestämmer livskvalitén och ger mening åt livet och tillvaron. Det här ämnet är enligt min mening oerhört betydelsefullt. Därför är det så angeläget att det inte förfuskas, att det inte på något sätt manipuleras bort, utan att ämnet får spela sin roll inom skolans värld och fylla den uppgift det har. Nu vet vi allesammans att det finns anledning till oro på den här punkten. Den undersökning som det refererats till och som det talats så mycket om visar klart och tydligt att ämnet inte får den plats i skolans värld som det har rätt till. I en mycket stor procent av fallen får ämnet mindre tid än det skall ha. Lärarna deklarerar att ämnet är svårt; det är svårt att levandegöra fundamentala livsfrågor och samlevnadsfrågor. Lärarna säger att det beror på att de har bristande ämneskunskaper — det gäller sådana ämnen som psykologi och religionskunskap. Men det beror också på brister i läromedlen. Man pekar också på svårigheten då det gäller metodiken i ämnet. En annan orsak säger man vara att stoffet inom övriga samhällsorienterade ämnen i läromedlen getts ett i förhållande till religionskunskapen alltför stort utrymme. Religionskunskapen trängs alltså undan av övriga orienteringsämnen. Man frågar sig då om det var helt lyckligt att ämnet fördes samman med de övriga orienteringsämnena. Jag är mycket tveksam på den punkten — det var jag från första början när detta fördes på tal, och jag är ännu inte övertygad om att detta var en lycklig lösning. Men jag har sagt tidigare och jag vill upprepa det, att jag är beredd att låta den frågan stå öppen till dess man har utvärderat erfarenheterna av den här lösningen. Herr Svensson i Kungälv ansåg för sin del att det här var ett mycket fint grepp och att det hade gett ett bra resultat. Jag är inte lika säker som han på den punkten. Jag tror att det kan finnas anledning att titta på den saken litet närmare när vi fått mera erfarenheter av vad denna lösning lett till. Målsättningen för det här ämnet är klart utsagd, och jag behöver inte repetera det — det har statsrådet återkommit till vid flera tillfällen.

För att totalbilden skall framträda måste de enskilda bitarna placeras in på rätt ställe och vara relaterade till helheten. Om inte det sker blir resultatet ett virrvarr av mosaikbitar som var och en har sitt värde men som inte tillsammans bildar den klara bild som målsättningen innebar och innebär. Självfallet måste undervisningen anpassas efter vederbörande åldersstadium. Det är väldigt viktigt att läromedlen utformas med hänsyn till den målsättning det här är fråga om, nämligen att ge en samlad bild. Det är även klart att överlappningarna som herr Svensson i Kungälv talade om bör undvikas. Man bör se till att man inte gång på gång kommer tillbaka till samma område utan att man försöker undvika sådana här överlappningar. Det framgår också klart när man tagit del av den här undersökningen att man måste satsa mycket mer på lärarutbildning och lärarfortbildning. Jag återkommer till det jag framhållit många gånger förr, nämligen att lärarna inte fått utbildning för den skola där de har att undervisa. De har inte fått utbildning för att fungera i den helt nya undervisningssituation som uppkom i skolans värld när man införde religionskunskapsämnet bland övriga orienteringsämnen. Jag har för min del tagit upp dessa ting i en motion där jag föreslagit att riksdagen skulle begära att ämnet religionskunskap i grundskolan blir föremål för en översyn där man bl.a. ser över lärostoff och undervisningsmetodik. Jag begär även att läromedlen för ämnet religionskunskap i grundskolan skall ses över i vad avser stoffmängd, stoffurval, helhetsbild etc. Lärarutbildningen bör anpassas till den nya undervisningssituationen i grundskolan och till de svårigheter som möter lärarna vid undervisningen i ämnet religionskunskap. Jag har begärt att det skall satsas vida mer på fortbildningsverksamheten för lärare som i grundskolan undervisar i det här ämnet. Jag tror det är viktigt att detta sker, och det skulle vara av stort intresse att få höra hur statsrådet ser på de här frågorna.